Herr talman! Vi ska nu diskutera skatteutskottets betänkande nr 16 om inkomstskatter.Sverige står inför många viktiga vägval, och vi måste här i kammaren fortsätta arbetet med att förbättra villkoren och konkurrenskraften för en hållbar tillväxt. En växande ekonomi är den mest grundläggande förutsättningen för att få det bättre framför allt inom vård, skola och omsorg.I Sverige har vi i internationell jämförelse haft en god ekonomisk tillväxt efter krisåren 2008 och därefter. Det har inneburit att vi har kunnat fortsätta att satsa på jobben och därmed öka skatteintäkterna. Ökade skatteintäkter är inget som kommer av sig självt. De är ett resultat av att företag kan och vill anställa, det vill säga att fler får ett arbete. Hållbar ekonomisk tillväxt går hand i hand med ambitiösa miljömål. Tillväxten är ett resultat av människors drivkraft. Den ska uppmuntras. Ett samhälle utan hållbar tillväxt kommer att se konsekvenser för miljön, välfärden och jobben.Herr talman! Vi vet att navet i en fungerande arbetsmarknad är små och växande företag i hela landet. Det är fråga om små företag som lyckas anställa. Fyra av fem nya arbetstillfällen har under de senaste åren skapats i små företag. De utvecklar nya metoder för att producera. På så sätt kan fler och bättre produkter produceras med mindre onödig miljöpåverkan. Jobben skapas inte i kammaren, men vi kan här i kammaren förbättra den jordmån ur vilken nya jobb växer fram. Vi kan välja att ge jobbskaparna uppskattning eller straffskattning.Skatter är det mest effektiva styrmedel vi har. Från Centerpartiets sida är vi klara över att vi styr det vi vill ha mer av respektive det vi vill ha mindre av med hjälp av skatter. Det är av största vikt att vi väljer rätt. Annars kan konsekvenserna bli stora. Vi har från Centerpartiets sida en reservation under punkt 1 i betänkandet, där vi konstaterar att grön skatteväxling är en strategisk metod att höja skatter på sådant som är dåligt för miljön för att minska utsläppen och människors miljöpåverkan. Samtidigt skapas utrymme för satsningar på fler framtidsjobb.Herr talman! Låt mig lyfta upp två exempel på reformer som vi gärna vill genomföra. För det första vill vi införa en skatt på farliga kemikalier. Här är jag övertygad om att den skatten kommer att mottas väl av medborgarna eftersom medvetenheten växer med nya rön om flamskyddsmedel, ftalater och dioxiner och deras farliga effekter.

Lokalsamhället bidrar såtillvida till en produktion som i grunden är värdefull. Hushåll får därmed också genom den mikroskattereduktionen på elproduktion möjlighet att bidra.Herr talman! Låt mig i det här sammanhanget också säga något om samhället och medmänsklighet. Samhället är större än det offentliga. Samhället byggs till stora delar av många människors ideella engagemang och idoga arbete. Allra mest imponerande är kanske civilsamhällets arbete med att hjälpa de mest utsatta. Det är ett arbete som pågår i hela landet. Där kan inte det offentliga tävla i någon klass alls vare sig det gäller innovation, resultat eller kostnadseffektivitet.

Att finansiera sin egen politik genom att försvåra för Röda Korset, Rädda Barnen och andra organisationer i civilsamhället är en märklig och dålig prioritering.Vi måste komma ihåg att dessa organisationer inte bara ser till de utsattas mest akuta behov. De ger också plats att växa. Otaliga utsatta och uppgivna människor har genom praktik och med värme och stort tålamod förts tillbaka till arbetsmarknaden och åter bidragit till samhället. Här utvecklas egenmakt, självförtroende, arbetsglädje och social uthållighet. Den vinst som detta ger samhället kan inte räknas i pengar.

Herr talman! I dagens motionsbetänkande om inkomstskatt behandlar vi de motioner som väcktes under allmänna motionstiden rörande inkomstbeskattningen av fysiska personer.Redan i höstas när den rödgröna regeringen lade fram sin första budgetproposition debatterades skatternas utformning och inriktning. Det var en rödgrön budgetproposition som inte fick gehör av oss i riksdagen. Än så länge har vi en budget med en skatteutformning som stärker de offentliga finanserna, förstärker jobbtillväxten och säkrar att vår gemensamma välfärd har tillräckligt med resurser. Detta kan dock få ett abrupt slut om den rödgröna regeringen väljer en annan väg med 40 gånger så höga skattehöjningar på jobb som man faktiskt lägger på företagande. Vad är det som gör att ekonomin växer, att fler kommer i arbete och att fler jobbar längre? Jag tror inte att det är med en sådan politik.Vi säger att det gör skillnad för polisen, för läraren, för busschauffören, att få en extra månadslön att leva på. Oron för att pengarna inte ska räcka till månadens slut är borta och makten över den egna vardagen har ökat, samtidigt som det större konsumtionsutrymmet har lett till att hålla Sveriges ekonomi på fötter.Läget är dock inte stabilt. För ett litet, exportberoende land som vårt är det viktigt vad som händer runt omkring oss. Att i det läget genomföra skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster som är 40 gånger mer än vad man satsar på företagande är minst sagt oroande. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT InkomstskattHerr talman! De rödgröna säger att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Men det lär inte ske genom att fler människor har ett arbete att gå till utan snarare genom åtgärder. Vad den rödgröna regeringen föreslår är nämligen att det ska löna sig sämre att arbeta. Drivkrafter för fler arbetade timmar och högre utbildning minskar.Sverige har redan i dag en av västvärldens högsta marginalskatter. Det verkar inte hindra den rödgröna regeringen från att höja den ännu mer. Genom en avtrappning av jobbskatteavdraget och att skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas upp långsammare än tidigare lönar det sig helt enkelt inte att jobba över de där extra timmarna eller utbilda sig lite mer. Det är timmar och kompetens som vi i Sverige så väl behöver.Herr talman! Som lök på laxen vill den rödgröna regeringen också återinföra löneskatt för dem över 65 år. Sedan alliansregeringen slopade den särskilda löneskatten för äldre har antalet arbetande människor över 65 år nästan fördubblats. 90 000 fler människor över 65 år går i dag till ett jobb jämfört med 2006 - och den största ökningen, mina vänner, är bland kvinnor.Med en befolkning som lever allt längre är det nödvändigt att fler väljer att jobba längre. Här är vi överens. Finansministern uttalade sig för ett tag sedan i Dagens Industri om vikten av att fler väljer att arbeta efter 65.Herr talman! Vi är faktiskt inte ensamma om den här kritiken. Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, TCO, Svenskt Näringsliv, Pensionsmyndigheten, Konjunkturinstitutet för att bara nämna några remissinstanser är kritiska och oroliga för att jobbtillväxten hotas.Till och med regeringen själv skriver i sin budget: "De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något. "Den rödgröna regeringen är alltså fullt medveten om skatternas styrande effekter, oavsett om det gäller fossila bränslen eller arbetade timmar.Jag har inga problem med effekten av minskad användning av fossila bränslen. Det är det minskade antalet arbetade timmar som jag är orolig för.Detta har inte kommit gratis. Med Alliansen har det blivit mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Fler jobbar längre, och svarta jobb har blivit vita.Sverige behöver inte en bakåtsträvande politik där morgondagens utmaningar möts med gårdagens lösningar. Sverige behöver en framåtsträvande politik där jobben blir fler och inte färre, en politik som främjar företagande och jobb och inte hämmar, en allianspolitik som utgår från en förståelse av hur nya jobb växer fram.

Herr talman! Det vi debatterar är som sagt de motioner som kan betraktas som överblivna på inkomstskatteområdet, som inte har behandlats tidigare.Det finns en anledning till att vi har inkomstskatt.

Vi ser värdet i ett trygghetssystem som gör att alla Sveriges invånare kan klara sig även i perioder av hög arbetslöshet.

Upplevelsen av rättvisa är viktig för upprätthållandet av en hög skattemoral.Jag tänkte gå in på kultur, herr talman. Vad har kultur med skattepolitik att göra? Jo, här kommer vi in på att främja sådant som är önskvärt.En viktig del av vårt kulturarv är de byggnader som bedöms vara av kulturhistoriskt värde. De fyller inte minst funktionen att lyfta fram kulturarvet i vardagen i det svenska samhället. Sverigedemokraterna har därför föreslagit att det bör införas ett särskilt riktat ROT-avdrag för renoveringsarbete på byggnader av kulturhistoriskt värde.Något annat som har med byggnader att göra är bostäder. Sverigedemokraterna har föreslagit skattelättnader när det gäller att hyra ut en del av bostaden eller att hyra ut i andra hand och att man ska göra reglerna för denna typ av uthyrning mer flexibla. Statsfinansiellt bör det kosta förhållandevis lite.Det kan också lösgöra ett antal bostäder för exempelvis unga och studenter. I den kategorin av människor finns det risk att man måste tacka nej till arbete eller utbildning om man inte hittar ett boende. Mycket talar för att de här boendemöjligheterna skulle kunna uppstå i storstadsregioner där bostadsbristen är som störst. Det skulle kunna leda till samhällsekonomiska vinster eftersom det underlättar möjligheten att flytta för att studera eller arbeta.När det gäller målsättningen att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, som nämns i betänkandet och som har nämnts av tidigare talare, kan strategiska skattelättnader vara en bidragande faktor. Men målsättningen kommer inte att nås så länge vi ständigt tillför stora mängder nya, lågkvalificerade utlänningar som inte kan det svenska språket.

Herr talman! Inom ramen för skatteutskottets betänkande InkomstskattDet civila samhället, med allt det ideella arbete som utförs inom bland annat idrottsföreningar, välgörenhetsorganisationer och församlingar, utgör en betydelsefull del av Sverige. Det är en viktig motpol till både den offentliga sektorn och det privata näringslivet.I det civila samhället finns gemenskap. Det är en skola i livet för många unga, och här tillåts människor att växa. Dessutom är ett starkt civilsamhälle det bästa värnet mot en politisk sfär som vällt över sina gränser. Den politiska klåfingrigheten hålls tillbaka av en stark och självständig ideell sektor.För att underlätta civilsamhällets tillväxt och stärka dess självständighet vad gäller finansieringen införde alliansregeringen 2012 en skattereduktion för gåvor till ideella ändamål. Det har inte gått speciellt lång tid sedan dess, men reformen måste redan betraktas som en succé.År 2013 - det är de senaste siffror vi har - var det 761 000 personer som använde sig av möjligheten till skatteavdrag. Tillsammans skänkte de 1,3 miljarder kronor till de av Skatteverket godkända organisationerna.Att regeringen nu vill slopa detta avdrag är olyckligt. Det kommer att slå mot den ideella sektorns styrka och tillväxt och mot dess självständighet. Det kommer att slå mot alla de människor i Sverige som på olika sätt är engagerade ideellt inom ramen för civilsamhället. En fråga som regeringen onekligen borde ställa sig är: Har vi verkligen råd med det?Herr talman! Från Alliansens sida vill vi i stället för att slopa avdraget utveckla det genom att ta bort den avgift som finns för organisationer som ansöker om att få bli respektive godkänns som gåvomottagare inom ramen för avdragsrätten. Därför vill jag yrka bifall till reservation 4. Men om vi kristdemokrater fick bestämma skulle vi gå ännu längre i utvecklandet av denna lyckade reform. Vi skulle höja maxbeloppet från dagens nivå på 6 000 kronor till 12 000 kronor per år. Vi skulle även utvidga skattereduktionen för gåvor till att gälla fler allmännyttiga ändamål. Detta kommer vi förstås att fortsätta driva också framöver. Samhället är större än staten. Det är viktigt att också politiken inser just det.Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord om min egen reservation 3, som rör skatternas och skattetryckets påverkan på jobb och tillväxt. Vi ser ju oroväckande tendenser nu att den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har för avsikt att höja många skatter, och det rejält. När budgetpropositionen lades fram i höstas vill jag minnas att det var inte mindre än 21 olika förslag på höjningar av befintliga skatter eller införande av nya skatter. Och det var alltså vad man fått ihop bara några veckor efter det att regeringen tillträtt.Vi kristdemokrater ser med stor oro på den här utvecklingen och på de förslag som lär komma tillbaka i kommande budgetförslag. Vi har ett högt skattetryck i Sverige redan som det ser ut i dag, och ytterligare höjningar kommer ofrånkomligen att slå mot människors och familjers frihet, mot näringslivet och jobben och i förläningen också mot skolan och vår gemensamma välfärd.Fokus framåt borde vara någon annanstans, nämligen på hur vi kan skapa fler jobb i fler växande företag. Men på detta område ligger regeringen tyvärr väldigt långt efter. Ja, jag skulle säga att man till och med motarbetar den fria företagsamheten med olika förslag på ytterligare skatter, ytterligare regler och ytterligare pålagor.Just i de här regionerna kommer mycket av debatten i denna kammare och i samhället i stort att röra sig framöver. Vi kristdemokrater kommer att vara aktiva i den debatten. Men för tids vinnande väljer jag att avstå från att yrka bifall till reservation 3 här i dag.

Herr talman! Vi behandlar skatteutskottets betänkande om inkomstskatter, och jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag. vi under skatter digna nerKanhända finns det några som lyfter på ögonbrynen när de hör den här texten om de i dag förknippar socialdemokrater med att förespråka ett uttag av skatter. Men den ska naturligtvis sättas i sin historiska kontext.På flyget ned till Stockholm läste jag en artikel om Sveriges utveckling genom historien som kom att ta sin utgångspunkt i ungefär samma tid som denna text skrevs. Då styrdes samhället av företagsägare och bönder, demokratiska val var ännu inte införda och den som blott var arbetare ägde ingen rätt att rösta.

Jo, pröva att googla ordet "plånboksval".

Den har rubriken: Har du tagit ut ditt ROT-avdrag? Man formulerar det som om det vore något slags rättighet som går förlorad om du inte nyttjar den.Av de tidigare anföranden i den här debatten kan man få intrycket att huvuddelen av motionsbetänkandena har handlat om jobbskapandemotioner. Men motionsskörden från hösten verkar i stället vara en outsinlig ström av kreativa förslag på framför allt nya avdrag - avdrag för att främja folkhälsa, för att människor ska bli friskare, för gåvor eller för klimatrenoveringar av bostäder, för att ta några exempel.Vem kan vara emot att människor blir friskare, givmildare och ett bättre klimat? Jag är rätt övertygad att ingen i den här kammaren har något emot de målsättningarna, men det är vägen dit som skiljer oss åt. Låt mig ge ett exempel som kan få illustrera de problem som jag ser med avdragen som utgångspunkt för utvecklingLäx-RUT är ett av de avdrag som nuvarande regering aviserar att man vill ta bort. Det handlar naturligtvis inte om att regeringen inte vill att barn ska få hjälp med läxor. Det finns starka skäl med de senaste årens utveckling av skolresultaten att försöka stärka barns stöd i skolan. Problemet är bara att avdrag bara gynnar den som har tillräcklig inkomst för att kunna köpa tjänsterna eller som har en inkomst att dra något av ifrån.Föräldrar med låg inkomst som måste prioritera annat än att köpa tjänster och föräldrar som saknar en inkomst får i stället en dubbelt så hög kostnad för att få hjälp till sina barn som behöver stöd med läxorna. Vi anser att det är orimligt och stöder därför regeringens förslag om att ta bort läx-RUT för att i stället säkerställa att det är behovet som styr och att alla barn ska erbjudas stöd i skolan. Vi finner det rimligt med en restriktivitet i hållningen mot nya avdrag, och vi vill betona vikten av att eftersträva ett system som är likformigt, enkelt att tillämpa och har så få undantag som möjligt. Skattesystemets huvudfunktion är nämligen att trygga finansieringen av den gemensamma välfärden och att understödja målen om att få fler i arbete, som är grunden för de breda skattebaserna, där systemet även verkar utjämnande mellan grupper och över tid. En viktig del av den gemensamma välfärden är trygga omställningsförsäkringar som omfattar så många som möjligt. En av de motioner som tas upp i betänkandet handlar om avdrag för avgiften till a-kassan, vilket ger människor möjlighet att vara med i a-kassan. Vi ser med stor oro på att en halv miljon människor har lämnat a-kassan under de gångna åren som en konsekvens av att tidigare regering, trots att den var så förtjust i just avdrag, valde att plocka bort just detta avdrag. Det är bekymmersamt att främst unga människor inte tar sig in i försäkringssystemet och att allt fler inte är i närheten av att få 80 procent av sin inkomst vid behov av omställning. Därför ser vi det som en viktig åtgärd att se till att stärka omställningsförsäkringen och har därför tillsatt en utredning som ska se över det. Vi vill att skatter ska tas ut rättvist och effektivt. Därför vill vi understryka att den osakliga och oskäliga pensionärsskatten måste bort. Vi beklagar att Sverigedemokraternas stöd till Alliansen vid omröstningen om höstbudgeten försenade det förslag som regeringen lagt fram som skulle minska skatteklyftan mellan lön och tidigare intjänad lön, som pension är, med 1,98 miljarder. Herr talman! Jobbskatteavdraget har hyllats i kammaren i kväll. Men jobbskatteavdragets jobbskapande effekter har kraftigt ifrågasatts. På slutet verkade inte ens Anders Borg själv tro på att systemet egentligen var just jobbskapande, då han i de senaste debatterna kallade det för en konsumtionsstimulans. Om jobbskatteavdragen var lösningen på all världens problem, hur kan det då komma sig att vi inte fick se ett förslag om ytterligare ett jobbskatteavdrag? Sanningen är att vi har prövat denna politik i åtta års tid och hamnat på en arbetslöshetsnivå på 8 procent. Sverige hade tvärtom mycket goda förutsättningar. Men trots det blev resultatet påvert, helt enkelt för att man missbedömde de jobbskapande effekterna i ett avdragssystem och förbisåg investeringar exempelvis i utbildning av den arbetslösa arbetskraften till de lediga jobben. Det har lett till att vi i dag står med en hög arbetslöshet samtidigt som vi har företag som vill anställa. Som några av de tidigare debattörerna har nämnt är det naturligtvis i företag som jobben växer. Men för att företag ska kunna växa krävs det arbetskraft som har rätt kompetens för de lediga jobben. För oss socialdemokrater är det viktigt att skattesystemet är neutralt och likformigt. Konsumtion och produktion ska i huvudsak inte styras av skatteavdrag. De styrande skatterna som främst rör folkhälsa och miljö, så kallade punktskatter, kommer vi att ha glädjen att återkomma till när de behandlas i ett eget betänkande om några veckor.
Herr talman! Det var spännande att höra Hannah Bergstedt i nästan tio minuter. Hon talade väldigt mycket om hur illa det har gått för Sverige under Alliansens tid. Hon ägnade också mycket tid åt bidrag och så vidare. Jag hörde inte mycket om förslag för hur jobben ska komma till och hur tillväxten ska öka. I fråga om arbetsmarknaden kan jag konstatera att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad. Det borde ändå glädja Hannah Bergstedt.Jag skulle vilja fråga Hannah Bergstedt hur hon ser på löneskatten för äldre. Vi i Alliansen sänkte arbetsgivaravgiften och slopade den speciella löneskatten för äldre. Finansminister Magdalena Andersson sa att det är viktigt att vi förändrar attityderna till att fler människor jobbar allt längre. Tror Hannah Bergstedt att det blir fler eller färre människor över 65 år som kommer att arbeta om man återinför den speciella löneskatten för äldre?
Herr talman! Vi har naturligtvis ingenting emot att folk som är över 65 år fortsätter att jobba, vilket kan förstärka deras pension. Men hur lönsamt måste det vara för arbetsgivaren? Kan inte de friska pensionärernas arbetsgivare vara med och finansiera borttagandet av skatteskillnaden mellan lön och pension? Vi börjar med att ta bort denna skatteskillnad underifrån, bland dem med de lägsta pensionsinkomsterna där andelen kvinnor är störst. Jag är säker på att en genusanalys skulle visa att de arbetande pensionärerna fortfarande domineras av män. När det handlar om att människor ska orka och klara av att jobba längre är en av de främsta åtgärderna som vi ser, framför allt när det handlar om kvinnor, att se till att människor orkar jobba ända fram till pensionsåldern. I dag har vi nämligen ett stort problem med att många arbetsgrupper inte ens klarar av att jobba fram till pensionsåldern. Därför tror jag att om vi ska göra som även finansministern lyfter fram, jobba längre, är en av de absolut främsta åtgärderna som vi kan vidta att se på arbetsmiljön för de människor som i dag inte klarar av att jobba ända fram till pensionsåldern.
Herr talman! Jag håller helt med Hannah Bergstedt om att det är otroligt viktigt att titta på arbetsmiljön. Jag tror också att det är otroligt viktigt att titta på omställningsmöjligheter. Vår partiledare Anna Kinberg Batra sade senast i helgen att det är viktigt att man ska kunna kompetensutbilda sig och att det ges större möjligheter även för äldre som är över 40-50 år att ställa om. Det håller jag helt med om. Som jag sa i mitt inlägg är det, sedan vi slopade den särskilda löneskatten för äldre, 90 000 fler jämfört med 2006 som jobbar efter 65 års ålder. Det största bidraget där står kvinnorna för. Det är en ganska tydlig signal.

Herr talman! Om vi ska få människor att arbeta längre och mer tror jag, precis som Helena Bouveng, att det är viktigt att de har möjlighet att ställa om. Det är också en av de saker som skiljer oss och den tidigare regeringen, alltså att vi har fokus på dem som saknar arbete och på dem som är i behov av omställning. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT InkomstskattI den politik vi för handlar det naturligtvis om att människor ska kunna omutbilda sig till lediga jobb. Det gäller naturligtvis människor oavsett ålder och kön.

Herr talman! Låt mig först tacka Hannah Bergstedt från Socialdemokraterna för det fina inlägget och den väl förda argumenteringen om borgerligheten, avdrag med mera. Jag vill också passa på att peka på det särskilda yttrande om avgiften till fackföreningen och arbetslöshetskassan vi i Vänsterpartiet lägger till detta betänkande. För oss är det en självklarhet att skattereduktionen för avgifterna ska återinföras, och vi förväntar oss att regeringen återkommer med ett positivt besked i frågan under kommande år. Låt mig även understryka att Per Åsling och jag är helt överens i synen på det ideella engagemanget och att momsen på ideell second hand är en fråga som måste få sin omedelbara lösning. Däremot är vi inte överens i frågan om avdragen för gåvor.I dagens sista debatt står frågan om inkomstskatter i centrum. Frågan om skatter kan ofta uppfattas av många som en teknisk och svår fråga, men i grunden är den väldigt enkel och ideologisk. Det handlar om vilket slags samhälle vi vill ha och hur detta samhälle ska skapas. Å ena sidan har vi oss som tror på ett solidariskt samhälle där man omfördelar resurser från de allra rikaste för att stärka våra gemensamma välfärdssystem, såsom skola, sjukvård, vägar, socialförsäkringar med mera.

Å andra sidan har vi en borgerlighet vars enda lösning på all världens problem är mer jobbskatteavdrag och fler avdrag för dem som redan har sitt på det torra.Det är ingen hemlighet var vi i Vänsterpartiet står. Vi tror på det jämlika samhället där alla får plats och där inte plånboken och privata lösningar styr vilket liv du ska lyckas skapa dig. Vi tror på ett samhälle där alla är med och bidrar och där var och en betalar skatt efter bärkraft. Vi tror på ett samhälle som skapar en högre sysselsättning, som ger alla människor en chans att komma i arbete och som genomför kraftfulla investeringar i exempelvis den eftersatta infrastrukturen. Skatter är nämligen en politisk praktik och inte ett ändamål i sig. Skatter är en politisk praktik för att genomföra konkreta och verkliga reformer för alla oss som bor i Sverige - till exempel reformer som ger alla barn fria läkemedel, eller reformer där man satsar 2 miljarder på äldreomsorgen för att anställa mer personal.

Alla dessa och många fler satsningar och reformer fanns med i den budget för 2015 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var överens om. De borgerliga partierna röstade tillsammans med Sverigedemokraterna ned den budgeten i december. Jag tycker att det är lite pinsamt, för ni röstade ned en budget som skulle ha utjämnat välfärden i Sverige. Den skulle ha ökat jämlikheten. Men lika pinsamt som jag tycker att det är för er, lika stolt är jag över att kunna säga att många av dessa reformer och satsningar fanns med tack vare Vänsterpartiet. Det var tack vare Vänsterpartiet vi fick igenom det i våra ögon första steget i avtrappningen av jobbskatteavdraget, vilket gav några miljarder att satsa på äldreomsorgen i kommunerna - motsvarande flera tusen nya anställda. Det var tack vare Vänsterpartiet vi fick igenom en ökad progressivitet i den statliga inkomstskatten, så att ett par miljarder kunde skapas för nödvändiga satsningar på exempelvis förlossningsvården, Kulturskolan, kvinnojourerna och en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Det var tack vare Vänsterpartiet skatten kunde sänkas för många pensionärer - inte minst fattigpensionärerna, som oftast är kvinnor - med nästan 2 miljarder. Nu fick vi inte igenom den budget vi ville, men jag står ändå här i dag och känner tillförsikt. Jag känner tillförsikt för att vinden har vänt när det gäller den nyliberala doktrin som dikterar villkoren för högerns politik och där skattesänkningar och privatiseringar på de fattigas bekostnad näst intill varit lag, till förmån för privata särlösningar, avdrag och klara-sig-den-som-kan-idén. Den överges nu på bred front. Allt fler förstår och vill skapa jämlikare samhällen, eftersom det skapar friskare, klokare och mänskligare samhällen. Samhällen med hög livskvalitet och rättvisa visar sig dessutom vara tryggare och mer produktiva.Vi ser fram emot många av de delar i budgeten från 2015 som Vänsterpartiet och regeringen kom överens om. Inte minst på skatteområdet kommer de att genomföras, om än något senare än beräknat. Vi understryker dock att det för Vänsterpartiet bara är de första stegen vi vidtar på skattesidan för att öka intäkterna, i syfte att skapa en välfärd värd namnet för alla. Menar vi allvar med utskottets skrivningar om att skattesystemet ska trygga finansieringen av den generella välfärden, mobilisera resurser till samhällets investeringar och verka utjämnande mellan grupper och individernas levnadsålder måste regeringen orka och våga mer. Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste våga ta striden för en kraftfull avtrappning av jobbskatteavdragen, för ett slopande av RUT-avdraget och för en progressivitet i skattesystemet som heter duga.Vi i Vänsterpartiet lovar att finnas där och hjälpa er att orka hela vägen. Vår hand är utsträckt, och vi kommer att bidra med idéer, förslag och lösningar som skapar de nödvändiga miljarderna för att bygga det goda och starka samhälle som så väl behövs - ett samhälle och en välfärd för alla, oavsett plånbok.

Herr talman! Den här kvällen debatterar vi skatteutskottets betänkande om inkomstskatt. Det är frågor som inte bara har stor betydelse för hur människor i vårt land kan forma sina liv, utan skattesystemet har betydelse även för hur samhället kan fungera i stort och utvecklas på ett positivt sätt.

Användningen av fossila bränslen ska minska tydligt under mandatperioden. Det slås fast i betänkandet.

Det kan handla om kemikalier och andra saker. Vi vet att ekonomiska incitament fungerar och är effektiva. Därför behöver och kommer regeringen brett se över hur incitamenten och miljöstyrningen kan förbättras. Det här är också en möjlighet för miljöteknikföretag och andra delar av näringslivet att växa och att exportera denna teknik och kunskap till andra länder.Det finns flera motioner som rör utökade avdrag, personalvårdsförmåner och hälsofrämjande åtgärder. Flera av dem har vällovliga syften, och om det finns starka skäl kan det finnas anledning att se över en del av dem längre fram.Samtidigt är det viktigt att inkomstbeskattningen av löner och förmåner hålls likformig. Skattefria förmåner får ett högre värde för personer med högre inkomster. Det är därför viktigt och finns starka skäl se över hur det kan utformas rätt.Överläggningen var härmed avslutad.(Beslut skulle fattas den 12 mars.